Fru talman! I det här sammanhanget har jag uppfattat det så att det är jag som ställer frågor och inte är den som ska svara. Jag ställde frågor till Tomas Eneroth och fick inte ett enda svar. I stället ägnade Tomas Eneroth sitt inlägg åt att tala om vad jag inte har gjort. Jag är väl medveten om vad vi i majoriteten har gjort. Men jag är ödmjuk, precis som flera från Alliansen har varit i den här debatten, inte minst Finn Bengtsson, som har sagt att det finns mycket mer att göra inom rehabiliteringsområdet. Om det är så viktigt att vi har en gemensam syn på vad vi ska göra för att nå framgång vore det intressant att få höra hur vi kan nå den samsynen. Vad har Tomas Eneroth och Socialdemokraterna för förslag? Jag vill veta dem här och nu så att jag kan ta med mig dem och fortsätta att arbeta för en samsyn och kanske initiera att vi jobbar än mer på det här området. Tomas Eneroth tog tidigare upp genusperspektivet. När man införde KBT för att motverka lättare psykiska åkommor var det riktat framför allt till kvinnor. I mitt län var det under det första året 907 personer som fick hjälp med att återkomma i arbetet. De 907 personerna hade annars varit förtidspensionerade, fått 64 procent av sin inkomst och ingen rehabilitering. Vad är det för förslag till rehabilitering som ni vill se?
Fru talman! Jag tycker att jag både i anförandet och i riksdagsdebatter i övrigt varit väldigt tydlig. Jag ska ta ett tydligt exempel. Om vi nu har tidsgränser bör man rimligtvis kunna utforma dem på ett sådant sätt att de inte bara reglerar ett ansvar för den enskilde. I dag är det nämligen så. När 90 dagars eller 180 dagars eller andra tidsgränser inträffar, vad reglerar arbetsgivarens skyldighet, Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens eller sjukvårdens skyldigheter? Bara där har man möjligheter att göra något om man skulle vilja tänka sig att använda tidsgränser som ett instrument för att säkerställa att någonting genomförs. I dag är effekten i stället att man inväntar och väntar på en administrativ tidsgräns för att bekymret ska försvinna. Sedan är det ett besvärande bekymmer att underlagen brister eftersom Försäkringskassan inte ens kan redovisa hur mycket rehabilitering som faktiskt genomförs. Eftersom vi nyligen hade internationella kvinnodagen vill jag på tal om genusfrågan passa på att säga att ett ännu större bekymmer långsiktigt är att såväl Försäkringskassan som Arbetsförmedlingen och mycket annan statlig verksamhet sedan några år inte längre redovisar könsuppdelad statistik. De könsorättvisor som vi ser i vilka som erbjuds rehabilitering, arbetsträning, arbetsmarknadsutbildning eller andra insatser "försvinner" till följd av att man inte längre redovisar statistiken könsuppdelad. Det har forskare inom genusområdet uppmärksammat, och det har regeringen fått kritik för, för ännu så länge redovisas inte statistiken könsuppdelad. Här har vi en gemensam fråga att driva, för den hoppas och förutsätter jag att även Solveig Zander tycker är viktig. Återigen: Vi har flera olika förslag för att säkerställa tydligare besked om hur rehabilitering ska ske. Kan vi samverka om det är ingen gladare än jag. Men då är det upp till bevis, och det gäller var och en. Nu tar vi i utskottet ett gemensamt ansvar som tvingar regeringen att återkomma. Om regeringen är smart sträcker den ut handen och välkomnar oss in i en process, diskuterar med oss och tar till sig de förslag vi har från oppositionen. Då kanske vi kan få en något bättre utveckling på det här området.

Fru talman! Sjukförsäkringen har två syften. Den ska ge människor en tryggad inkomst under sjukdom, och den ska ge hjälp att komma tillbaka till arbete genom rehabilitering eller andra insatser som kan behövas. Den ska ge skydd och trygghet. Människor ska kunna lita på samhällets stöd. Sedan den nuvarande regeringen tillträdde har det gjorts flera förändringar i sjukförsäkringen som tillsammans har minskat både skyddet och tryggheten. År 2008 infördes en bortre gräns, en gräns för hur länge människor ska kunna vara sjuka. Hjärtlösheten och orimligheten i detta system har många drabbade vittnat om. Människor har skrivits ut ur systemet, utförsäkrats, och skickats vidare till Arbetsförmedlingen trots både kroniska och livshotande sjukdomar. Miljöpartiet anser att den bortre gränsen i sjukförsäkringen borde avskaffas, helt enkelt därför att det inte går att bestämma i förväg hur länge en människa ska vara sjuk. Men i dag finns det inte en majoritet för det i riksdagen, och så länge det inte gör det måste vi putsa på det system som finns och göra vad vi kan för att råda bot på de värsta svagheterna. Ett sådant beslut ska vi förhoppningsvis fatta i dag. Vi ska se till att alla som är sjukskrivna erbjuds rehabilitering eller andra insatser som de kan behöva. Ingen ska kunna utförsäkras utan att ha fått ett sådant stöd. Det är en självklarhet, och man skulle kunna tro att det var så vist ordnat redan i dag, men tyvärr inte. Genom rehabilitering kan den som är sjukskriven återfå sin arbetsförmåga och få förutsättningar att börja arbeta igen. Och i socialförsäkringsbalken finns det faktiskt bestämmelser om att den sjukförsäkrade har rätt till rehabilitering, att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs och att Försäkringskassan ska utreda behovet och samordna insatserna. Det låter väldigt bra. Det är bara ett problem, att det inte fungerar för alla. Alla har inte en plan för återgång i arbete, som det heter i det underlag som Försäkringskassan enligt lag ska göra ihop med den som är sjukskriven och dennes arbetsgivare. Än mindre är det vanligt att det följs upp ifall insatserna har fullgjorts som planerat. När vi i socialförsäkringsutskottet behandlade det här ärendet fick vi underlag från Försäkringskassan. Av det framgår till exempel att det inte finns någon definition av vad som räknas som rehabilitering. Det är också ett problem att man blandar ihop konkreta åtgärder som ska hjälpa den sjuke med kartläggningar och utredningar. Den information som vi ändå fått ta del av visar att bara 6 procent av de sjukskrivna får arbetsträning och 15 procent får anpassning av arbetsplatsen. Alliansregeringens så kallade rehabiliteringskedja, som infördes samtidigt som den bortre tidsgränsen, har inte inneburit att människor får en verklig rehabilitering. Försäkringskassan har ingen information om hur många som fått rehabilitering eller andra insatser för att komma tillbaka till arbetslivet innan de utförsäkrats. En av alla sjukskrivna som har mötts av det beskedet säger så här: På min försäkringskassa säger de att det inte finns några rehabiliteringar längre. Det enda vi kan skicka dig på är en tredagars utredning där man testar hur länge du kan stå och gå. För tre år sedan tillsatte alliansregeringen den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Den fick i uppdrag att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. En rehabiliteringsgaranti som den vi nu föreslår hör rätteligen hemma här. Den borde ha kunnat utredas och ett förslag vara framme för länge sen, men tyvärr har det inte hänt så mycket i utredningen. Den har i stället fått förlängd tid för sitt uppdrag. Nu ska den inte vara klar förrän 2015. Det skulle betyda att långt fler skulle hinna utförsäkras utan att ha fått någon hjälp att komma tillbaka i arbete. Det vore oerhört cyniskt och oansvarigt av oss riksdagsledamöter att sitta med armarna i kors och vänta så länge. Därför tog Miljöpartiet initiativ till det förslag som vi nu behandlar i dag. Vi är väldigt glada över att alla partier i socialförsäkringsutskottet har ställt sig bakom vårt förslag. Det visar att alla har insett det orimliga i dagens system och är beredda att lägga partipolitiken åt sidan och i stället arbeta gemensamt för människors bästa. Socialförsäkringsutskottet ber alltså kammaren i dag att fatta ett beslut som kommer att leda till att ingen människa ska kunna kastas ut från sjukförsäkringen utan att han eller hon först har erbjudits någon form av insats, behandling eller rehabilitering som kan hjälpa till att komma tillbaka till arbete. Vi ber kammaren begära att regeringen ska komma tillbaka med ett sådant förslag i budgetpropositionen för år 2014.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

Fru talman! Inledningsvis vill jag säga att jag är väldigt glad att vi har ett enigt betänkande om att driva fram ytterligare förstärkningar av redan stora insatser gjorda på rehabiliteringsområdet. Låt mig då förklara varför jag gick upp i replik här till Maria Ferm. Som jag sade i mitt inledningsanförande har vi genomfört en sjukförsäkringsreform med ett historiskt sett brett parlamentariskt stöd, från tidigare socialdemokratiska regeringar uppbackade av Miljöpartiet till nu en alliansregering. Vi ser alltså en nödvändighet av en sjukförsäkringsreform som man från regeringshåll, oavsett färg, har varit överens om. Då säger Maria Ferm att nu har vi en bortre gräns för hur länge människor kan vara sjuka. Så är det inte alls. Jag nämnde också att 25 procent är undantagna. De blir sjukskrivna fortsatt på obegränsad tid. Det är de undantagsregler som gäller. Livshotande sjuka får inte vara sjukskrivna, säger Maria Ferm. Så är det inte. Det är bland annat de som ingår i de 25 procenten. Man får inte, om man ska vara en ansvarig politiker, skrämma upp folk på det sätt man gör med en sanning som inte existerar. Av dem som går över till arbetslivsintroduktionen när den bortre gränsen uppnåtts - de som inte är undantagna, de som inte är livshotande sjuka eller cancersjuka, som nämndes tidigare, som är kvar i sjukförsäkringen - är det ungefär hälften som stannar kvar i sjukskrivning utan att återvända. 13-14 procent är i arbete som jag sade. 10 procent söker arbete. En fjärdedel fortsätter inom Arbetsförmedlingens program. 70 procent av dem är kvinnor. Med det gamla systemet som Socialdemokraterna införde, och som stöddes av Miljöpartiet och som jag är rädd för att ni fortfarande stöder, skulle de 70 procenten kvinnor bli förtidspensionärer. På vilket sätt är det en frihetsreform? Jag tycker att Miljöpartiet ofta visar på en frihetlig tanke för människor, men det här är ju att låsa in människor i förtidspension som är förödande inte bara för deras bristande autonomi utan också för deras hälsa på sikt.
Fru talman! Av den här debatten framgår det att det är väldigt uppenbart att vi har olika syn på hur sjukförsäkringen ska utformas. Vi är kritiska till den bortre gränsen. Vi har sett exempel på hur personer med livshotande och kroniska sjukdomar har skickats vidare till Arbetsförmedlingen. Jag kan bara konstatera att där har vi olika syn. Men detta är inte ämnet för debatten i dag. I dag tycker jag att vi i stället skulle kunna vara glada åt att vi är ett enigt utskott som vill genomföra förändringar som vi alla ställer oss bakom och som innebär förbättringar i rehabiliteringen. Det är det som jag tycker att vi alla borde fokusera på i dag.
Fru talman! Jag säger att vi också är väldigt nöjda med att vi är överens. När det gäller resurserna i årets budget sätter ju Miljöpartiet av exakt lika mycket pengar som alliansregeringen till rehabilitering, så vi borde ju kunna bli överens precis som vi har blivit. I debatten och i sitt huvudanförande ger Maria Ferm en falsk bild som verkligen inte stämmer, som skrämmer folk. Min utgångspunkt är att vi måste sluta klanka ned på en sjukförsäkringsreform som om just rehabiliteringen möter upp till sjukförsäkringsreformen kommer att kunna bidra till en sann arbetslinje, nämligen att de som inte behöver vara förtidspensionerade i stället ges stöd och hjälp att komma in i arbetslivet. Och då är rehabiliteringen central. Men beskriv det inte, Maria Ferm, som att människor kastas ut från sjukförsäkringen trots att de är livshotande sjuka, för det stämmer helt enkelt inte. Jag tycker att det är dags att lägga ned den typen av retorik som inte låter medborgarna känna trygghet i ett system som i allt väsentligt fungerar väldigt bra.
Fru talman! Jag kan bara upprepa det faktum att det som faktiskt sker när man har en bortre gräns och när människor utförsäkras på det sätt som sker i dag är att människor helt enkelt hamnar utanför systemet. Det är någonting som vi ser väldigt allvarligt på. Vi vill inte ha ett system där människor kan falla mellan stolarna på det sättet, att de som är absolut mest utsatta i vårt samhälle drabbas av den här politiken. Nu kan vi ta ett litet steg. Men vi ser att det behövs enorma förändringar av hela systemet för att det ska fungera mycket bättre än vad det också gjorde tidigare och än vad det gör i dag.

Fru talman! Sverigedemokraterna sitter i riksdagen för att ta ansvar, och det här är inte första gången under mandatperioden som Sverigedemokraterna väljer att göra gemensam sak med den övriga oppositionen för att driva igenom ett utskottsinitiativ. Det har även hänt att vi har avslagit förslag till utskottsinitiativ när vi har bedömt att de inte har varit ansvarsfulla. Det har sedan den borgerliga regeringens tillträde och framför allt sedan dess sjukförsäkringsreform 2008 uppdagats ett antal brister i det nya systemet. Det är egentligen inte särskilt konstigt, därför att regeringen genomförde en stor reform på förhållandevis kort tid, och det är väldigt svårt att förutspå vilka praktiska konsekvenser som ett nytt sjukförsäkringssystem kan få. Flera av bristerna är redan avhjälpta, men för Sverigedemokraterna är det en självklarhet att vi bidrar till att vidta åtgärder när brister uppdagas. Det pågår som bekant en socialförsäkringsutredning som ska vara klar år 2015. Men innan dess är det viktigt för enskilda försäkringstagare och för hela samhället att de problem som upptäcks blir åtgärdade. I Sverige finns en ganska bred missuppfattning bland många. När jag säger "bland många" syftar jag huvudsakligen på dem som kanske inte har varit långtidssjukskrivna, som sällan eller aldrig varit arbetslösa och definitivt aldrig bostadslösa. Missuppfattningen är att det man har rätt till i Sverige det får man. Dess värre är verkligheten en annan. Det finns, för att gå lite grann utanför betänkandet, hemlösa som uppfyller alla krav som ställs för att få en bostad, för att få hjälp med det av samhället, men som inte får det helt enkelt för att det inte finns resurser till det. Om det inte finns några bostäder kan man ju inte ge en bostad ens till en hemlös. Sverige må vara ett bra land på många sätt, men det är inte felfritt. Alla får inte alltid allt som de har rätt till. Och detsamma gäller rätten till rehabilitering. Av den information som framkommit ur den tre månader långa process som vi i socialförsäkringsutskottet tagit oss igenom tycks det som att någon procent av de försäkrade når fram till gränsen för utförsäkring innan de hunnit få sitt behov av rehabilitering utrett. Jag vet inte om vi i dag med säkerhet kan säga exakt vad det beror på, om det beror på administrativa problem eller på resursbrist, men oavsett vilket drabbar det den enskilde. Jag menar att det är fullt rimligt att gränsen för utförsäkring borde kunna flyttas för de personer som inte fått vad de har rätt till, det vill säga de som inte fått sin rehabiliteringsinsats innan den bortre gränsen för sjukpenning är nådd. I utskottets tillkännagivande till regeringen uttrycks att de som behöver rehabilitering ska få det i god tid innan den bortre gränsen för sjukpenning nås. Skulle rehabiliteringsinsatser sättas in tidigare som en följd av detta ökar också möjligheten för återgång i arbete. Inspektionen för socialförsäkringen har bland annat slagit fast att tidiga rehabiliteringsinsatser ökar möjligheten för återgång i arbete. När det gäller den här processen har vi lyssnat på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt bjudit in professorer från Karolinska Institutet, professor Kristina Alexandersson och professor emeritus Åke Nygren. Av Försäkringskassan fick vi höra att de inte hade all den information som vi bad om. Inte heller hade Arbetsförmedlingen all den information som vi frågade efter. De båda professorer som jag nämnde sade uttryckligen att det finns för lite forskning, för lite kunskap, för lite information. Jag uttolkade dock av den information som vi trots allt fick från Försäkringskassan att ca 1 procent av dem som utförsäkras inte har fått sitt behov av rehabilitering utrett ens en gång. Det är förvisso en liten andel, vilket konstaterats tidigare, men det är av nog så stor betydelse för den enskilde. Insikten om att det finns för lite information är också en insikt. Bara genom att känna till det har ett litet framsteg gjorts. Det har banat väg för möjligheten att regeringen ska vidta åtgärder. Vi måste inse att förbättringar kostar pengar. Sverigedemokraterna har i sina budgetmotioner de senaste åren anslagit mer pengar till sjukpenning och rehabilitering än vad regeringen har gjort.